Herr talman!

Men vad finner man? Deklarationen inleds med några ord om vilket uttryck som är bäst — alliansfrihet eller neutralitet — och det kan man ju alltid diskutera, I deklarationen stannar man för att begreppet neutralitet utesluter varje tvetydighet beträffande syftet med vår politik och därför bör föredragas. Det är nu en smula diskutabelt. Det stämmer inte med vad förutvarande utrikesministern Undén ibland framhållit. Rent logiskt vore säkert alliansfrihetsbegreppet att föredra. Vi har just nu exempel på att användandet av ordet neutralitet ingalunda utesluter tolkningar av olika slag, tolkningar i olika riktningar. Så övergår man i deklarationen till Tysklandsfrågorna, som behandlas med Ang. Sveriges utrikesoch handelspolitik några svepande drag. Man passar på att i förbifarten ge en liten blomma till partivännen Willy Brandt, just i dag omvald. Så följer i rask takt några utläggningar om läget i Grekland, i Vietnam, i södra Afrika, i Rhodesia och i Portugal samt några ord om Korea. Med andra ord — icke ett enda ord står att läsa om vad som pågår alldeles intill våra egna landamären, t.ex. i övriga nordiska länder. Har det då inte hänt någonting i dessa länder? Jo, det har det. I Finland har det varit presidentval, varvid under valkampanjen innehållet i Finlands neutralitetspolitik ingående diskuterades. Kandidaten, president Kekkonen, förordade att neutraliteten under fredstid borde omfatta mycket vidare områden av livet än vad den traditionella neutraliteten förutsatte: den borde vara en bild av nationens hela beteendemönster. »Först då kan neutraliteten vinna det förtroende och det erkännande hos andra stater, som gör den till ett användbart redskap för utrikespolitiken.» Det är nu en tolkning av begreppet neutralitet, som föga överensstämmer med den som svenska regeringen framlägger i dag. Denna finländska tolkning är självfallet beroende av Finlands alldeles särskilda förhållanden, och det är inte vår sak att fälla några omdömen om denna eller att blanda oss i den interna debatten i vårt grannland. Men nog borde man efter detta i framtiden slippa den sammanblandning av Sveriges och Finlands neutralitetspolitik som någon gång även regeringsledamöter här hemma gjort sig skyldiga till i den offentliga debatten. I Danmark har ett regeringsskifte kommit till stånd. Av den nya regeringens deklarationer och uttalanden har det framkommit, att Danmarks utrikespolitik alltjämt bygger på medlemskapet i NATO och att det över huvud taget inte kan bildas en regering i Danmark i dag på basis av någon annan utrikespolitik, Detta är så mycket mer intressant som det parti som den nye statsministern företräder tidigare framfört önskemålet om att Danmark med tiden borde lämna NATO. Men så sker inte. Endast de vänstersocialistiska och kommunistiska grupperna förordar i dag en dansk utmarsch ur NATO. I Norge har regeringen i två propositioner av den 8 mars förordat Norges fortsatta deltagande i NATO. Man säger där, att även om Västeuropa icke i samma grad som när NATO tillkom känner sig utsatt för ett politiskt och militärt hot, har de viktigaste politiska tvistefrågorna mellan öst och väst icke funnit en lösning. Så länge sådana centrala europeiska problem är olösta kan läget i Europa icke anses stabilt och möjligheter av en kris icke uteslutas. Man erinrar om att de kortaste luftvägarna och raketbanorna mellan Sovjet och Förenta staterna går över norskt territorium, och man drar den slutsatsen att det är medlemskapet i NATO som i snart 20 år givit Norge säkerhetspolitisk trygghet. Från ansvarigt håll heter det: I de övriga nordiska länderna har icke givits uttryck för aktuellt intresse för ett s.k. nordiskt alternativ. Bakom propositionen i Norge står alla regeringspartier, även de som tidigare stått tveksamma inför NATO, och utanför regeringen står också det stora flertalet inom arbetarpartiet, som innehade regeringsmakten när Norge en gång knöts till NATO. Om dessa frågor står icke ett ord att läsa i det svenska officiella uttalandet i dag. Kunde icke dessa problem ha varit väl så intressanta som mycket annat 1 deklarationen? Tillsammantaget förefaller det, som om det som skedde i Finland, Danmark och Norge skulle ge möjlighet till fortsatt stabilitet i Norden med ett alliansfritt Sverige i dess mitt. Vad som stör bilden och som är oroande för framtiden är den svenska regeringens utrikespolitiska agerande under senare tid, vilket för första gången på länge väckt missnöje utanför våra gränser och inte minst i Norden. Ingen ifrågasätter väl vår rätt till engagemang eller ens det officiella Sveriges skyldighet att säga vad vi tycker it.ex. Förenta Nationerna, men utan att därvid komma med yttranden av kränkande och sårande natur, uppenbart partiska och grovt ensidiga sådana, vilket är något helt annat. Det är sådana uttalanden som minskar tilltron till vår neutralitet. Man skulle kunna ställa många frågor till regeringen om tillståndet i vår närhet i övrigt. Hur bedömer regeringen den kraftiga upprustningen i Östtyskland? Har regeringen den uppfattningen, att stormakternas övervakning i luften och till sjöss i Östersjön har minskat eller ökat? Kan den pågående ekonomiska liberaliseringen i Öststaterna väntas få politiska följder och i så fall vilka? Alla dessa näraliggande frågor flyr man undan från i regeringsdeklarationen, och man styr i stället sin kos till mycket avlägsna länder. När regeringsdeklarationen sysslar mera med Vietnam än med de nordiska frågorna, så finns det naturligtvis skäl därför. Vietnamkriget är väl vårt första televisionsskildrade krig. Det har flyttat in i de svenska hemmen liksom i miljoner andra hem över världen. Men att deklarationen i övrigt främst sysslar år efter år med låt oss säga södra Afrika, Rhodesia och Portugal ger en i viss mån skev bild av verkligheten. Den dispositionen följer visserligen traditionell uppläggning i FN, den som framför allt det afroasiatiska blocket bedriver, och den följer också vad som främst upptar etermedia. För att perspektivet skall bli riktigt finns det faktiskt skäl att erinra om att det finns en värld utanför detta område. Rasförföljelserna i Kenya, där indierna utsätts för hot och terror, är ett exempel. Deras svåra läge minskas icke av att England vägrar att mottaga de utstötta trots att de innehar brittiskt pass och av att Indien sluter sina gränser för dem. Liknande förföljelser mot indierna förekommer i andra länder i östra Afrika. Det blodiga stamkriget i Nigeria pågår för fullt utan att uppmärksammas i svenska regeringsdeklarationer och har uppenbarligen periodvis karaktären av ömsesidig utrotning. Vad som sker i Sudan har ju flera gånger diskuterats i denna kammare. Där förföljer befolkningen i norr den svarta befolkningen i söder. Anledningen till att vi har diskuterat den saken i denna kammare är att regeringen har lämnat finansiellt stöd åt regimen i Kartum. Andra stamoch raskrig i Afrika är det onödigt att beröra här. Vi vet att sådana pågår, men detta vill de afrikanska staterna icke taga upp i FN av lätt insedda skäl. De tecken på antisemitism som i ökad styrka framträtt i Ryssland och nu senast även i Polen, det land som man trodde sist skulle falla därför med tanke på erfarenheterna från det andra världskriget, förbigås också helt i regeringsdeklarationen. över huvud taget synes den regeln gälla, att förföljelser och övergrepp och kränkning av människovärdet blir internationella frågor först när dessa övergrepp och kränkningar förövas av vit mot svart, men icke när de utövas av svart mot svart eller svart mot brun eller tvärtom. Regeringsdeklarationen talar om att vi icke bör tveka att ta ställning, då grundläggande mänskliga demokratiska intressen träds för när. Men detta är en sanning med stor modifikation. Vi tar ställning i vissa av dessa fall men tvekar eller tiger i andra. På samma sätt är det, herr talman, med diktaturerna, militära eller icke, enpartistaterna också. Vi kritiserar vissa av dem men icke alla, framför allt icke nära liggande. Tvärtom har regeringen ju avrått från att dra Greklandsfrågan inför FN, i medvetande om att en votering i FN kanske skulle ge ett resultat motsatt det avsedda. Men lika väl som man i en rättsordning inte gärna kan ingripa t.ex. mot stölder av personbilar utan att ingripa också mot stölder av lastbilar, lika fel aktigt är det när man i internationella frågor talar högt om händelser inom vissa områden men tiger om liknande händelser på andra områden. För egen del bör vi akta oss för att sätta oss på alltför höga hästar, att uppträda moraliserande i det ena fallet efter det andra. Det finns skäl att erinra om vad utrikesminister Undén, tidigare citerad, också sade vid ett tillfälle, nämligen att ett litet land som Sverige icke kan ta något moraliskt ansvar för världspolitiken. Vi bör också akta oss för gester som inte kostar något. De är alltför genomskinliga. När det i dag sägs i regeringsdeklarationen att Sverige lojalt skulle följa av säkerhetsrådet beslutade sanktioner mot Portugal, så är detta en sådan genomskinlig gest. Regeringen vet att en sådan sanktion aldrig kan komma till stånd, eftersom förslag därom skulle fällas genom stormaktsvetot. Vad är då innebörden av denna deklaration? Herr talman! Det skulle vara frestande att gå in på åtskilligt i de anföranden som hållits här i dag. Jag skall dock nöja sig med några ord om vad statsministern sade. Han sade t.ex. att utvecklingen i och kring EEC visat att den svenska regeringen hade rätt i det sätt på vilket den formulerade sitt dokument i somras. Jag kan inte finna det.

Statsministern var noga med att poängtera att Sverige har en annan ställning än Schweiz i fråga om neutraliteten, och det har ham naturligtvis alldeles rätt i. Det är riktigt att Schweiz icke är medlem av Förenta Nationerna. Men hur ofta har icke från regeringshåll — inte minst i EEC-debatten just Schweiz åberopats gentemot dem som haft en annan mening än regeringen i fråga om takten i närmandet till EEC? Statsministern tog med indignation avstånd från tanken på att han på något sätt skulle gilla demonstrationerna på olika torg i Stockholm, och det gör han väl inte heller. Men det är klart att han kan råka ut för missförstånd när han, som skedde i en omedelbar kommentar till händelserna i slutet av december, sade att han kunde ha förståelse för de motiv som drev de unga demonstranterna. I debatten har vidare berörts herr Erlanders slutreplik, som också herr Björk tog upp. Till statsministern ställdes ju frågan om han, när utrikesnämnden sammanträdde den 1 mars, hade sig bekant att den amerikanske ambassadören ämnade resa hem i och för konsultationer. Statsministern fick även följdfrågan, varför han inte, om så var förhållandet, nämnde detta för utrikesnämnden den 1 mars. Den frågan gällde alltså statsministerns upplysningsplikt till utrikesnämnden — inte något mer, inte något mindre. Han svarade, som herr Holmberg nyligen påpekade, ingenting alls på den frågan. Herr Björk däremot gjorde gällande, först att statsministern hade svarat så skickligt och effektivt på frågan, att det uteslöt varje kommentar i fortsättningen, och i en andra omgång att statsministern inte fann frågan relevant och därför underlät att svara på den. Jag förstår inte hur herr Björk får dessa sina två synpunkter att gå ihop. Det är ett konststycke som gör att jag förordar, att herr Björk även i fortsättningen ägnar sig åt sina resedagböcker samt åt prisandet av sina prognoser, som har visat sig vara så lyckosamma enligt hans egen mening. Strängt taget, herr talman, är det väl inte så märkvärdigt, att regeringen inte vill säga så mycket till utrikesnämnden, om regeringen nu hade kunskaper om denna fråga före sammanträdet. Det otroliga har nämligen inträffat i dag, att regeringen har framlagt en utrikespolitisk deklaration, i vilken väl de svenska nedfrusna förbindelserna med Grekland omtalas, men inte det förhållandet att en stormakt, Förenta staterna, har kallat hem sin ambassadör för konsultationer om de svensk-amerikanska förhållandena. Det står inte ett ord härom i regeringsdeklarationen. Det finns även andra frågor, herr talman, som regeringen i dag inte har svarat på, t.ex. frågan om vad regeringen tänker göra för att förbättra relationerna till Förenta staterna. Att dessa behöver förbättras kan jag belysa genom att visa dagens nummer av Time Magazine, där en artikel ägnas de förgiftade förbindelserna mellan Sverige och USA. Det finns en annan tidskrift på nära nog samma nivå och med nära nog samma spridning som heter U. S. News & World Report, vari på en helsida talas om den svenska hatkampanjen mot USA. Vad tänker regeringen göra åt detta? Vad har regeringen för positiva synpunkter att framföra i sammanhanget? De frågorna har inte blivit besvarade. Till sist, herr talman, erinrar jag mig ett gammalt uttryck, som brukar användas när våren är sen, som den är i år. Då hette det i bygderna ibland: »Vad mars ej vill, får vi i april.»

Herr talman! Jag vill i kväll tala enbart om Vietnam. Det finns visserligen flera punkter i herr Erlanders långa inledande anförande som vore värda kommentarer. Men jag antar att jag vad gäller ett av dessa avsnitt, nämligen omdömena om Portugal och dess krig i Afrika, får möjlighet att återkomma, när handelsministern besvarar min interpellation om Sveriges och EFTA:s ekonomiska stöd åt det landet. Jag finner regeringsdeklarationen i den frågan ytterst kortfat tad och otillfredsställande. Det får vi dock diskutera längre fram, och jag utgår från att herr Lange kommer att besvara interpellationen i april före sammanträdet med EFTA:s ministerråd i maj månad. Jag skall inte heller uppehålla mig vid de konkreta åtgärder som behövs för att nå förhandlingar och fred i Vietnam. De svenska partierna är, tror jag, i stort sett överens om vad som måste ske från amerikansk sida: stopp av bombningarna av Nordvietnam, erkännande av FNL som förhandlingspart och försök att uppnå fria val under internationell kontroll. Kritiken och uppgörelsen med den nuvarande amerikanska politiken är särskilt intensiv och inträngande inom Förenta staterna. På många sätt tycker jag att vad som där sägs och skrivs i vietnamfrågan är överlägset meningsyttringar och diskussionsinlägg i t.ex. vårt eget land. Inte för att den amerikanska kritiken mot Amerika skulle vara mildare — det är ofta tvärtom — utan för att den är kunnigare, mer konstruktiv och mer inställd på fakta och argumentering. Ett utmärkt och färskt exempel på den saken är avsnittet om Vietnam i Robert Kennedys bok »Att söka en nyare värld», som just utkommit på svenska. Låt mig i stället kort försöka sammanfatta några av de mänskliga, moraliska, maktpolitiska och militära eländen, som är en följd av kriget i Vietnam. Lidandet på krigsplatsen kommer först. Flera hundratusen människor har dött i Vietnam genom krigshandlingar under det här årtiondet. Ännu fler har skadats. Kriget har drabbat män, kvinnor och barn som inte tillhört något förband eller något politiskt parti eller ens burit något vapen — plötsligt har en amerikansk flygbomb eller en gerillaraid av FNL släckt eller stympat deras liv. Offren är också soldater i någon av de många arméer som i dag sliter sönder varandra i inbördeskrigets och interventionernas Vietnam. Detta är inte »folkmord» i folkrättslig mening, och befolkningen ökar troligen i antal både i norr och i söder. Men livet för en stor del av den befolkningen präglas i dag av skräck och förföljelse. Dödandet har pågått så länge, stegrats så mekaniskt och ofta slagit så blint att få lidanden i världen de senaste 20 åren har varit mer utdragna och upprörande än kriget i Vietnam. Risken för en världskonflikt är nästan lika uppenbar. USA:s reaktion på FNL:s och Nordvietnams framgångar har varit militär eskalering. Sovjets och Kinas svar på amerikanska truppsändningar har varit vapenhjälp. Ingen sida tillåter i dag den andra att vinna avgörande segrar. Nya FNL-offensiver i Sydvietnam kan leda till amerikansk inmarsch i Laos, Kambodja eller Nordvietnam. Men en amerikansk invasion av Nordvietnam kan betyda sovjetisk intervention i kriget — och därmed öppen konflikt mellan supermakterna. Vi vet inte om tredje världskriget i dag är närmare i Sydöstasien än det var i Berlin 1948, i Korea 1950, i Ungern och Suez 1956, vid Kuba 1962 eller i Mellersta Östern 1967. Men vi tror oss veta att ju längre konflikten i Vietnam pågår och ju mer den trappas upp desto större blir risken för felgrepp som driver oss in i storkriget. De senaste åren har därmed gett Vietnam en maktpolitisk betydelse som detta land aldrig tidigare haft och aldrig borde ha fått. Ingen sida anser sig i dag våga förlora kriget bl.a. av fruktan för återverkningar och förtroendekriser på andra håll. USA kan inte dra sig tillbaka från Vietnam utan förhandlingar; man har skaffat sig förpliktelser mot hundratusentals vietnameser, och förtroendet för amerikanska utfästelser i andra länder anses inte tåla en villkorslös reträtt från Vietnam. Sovjet upplever troligen ett nederlag för FNL i Sydvietnam, och för Nordvietnam i dess eget land, som ett så svårt bakslag att det inte kommer att godtas. Därmed har kriget i Vietnam förvandlats från en mycket begränsad konflikt utan större intresse för supermakterna till en fråga som kan påverka maktbalansen i världen. USA har steg för steg fjättrats av sina egna ord och insatser. När krisen var liten och lokal kunde den ha dämpats; när krisen blev stor och riskfylld måste den förvärras. Krigets omfattning blir krigets motivering. Till detta kommer motsättningarna mellan mål och medel i mycket av den amerikanska politiken i Vietnam. Man vill skydda landet mot angrepp — men måste då föröda viktiga delar av det. Man vill övertyga vietnameserna om faran i ett maktövertagande av FNL — men tvingas samtidigt till en sådan krigföring att många i stället söker sig till FNL. Man påstår att Nordvietnam tar order från Moskva och Peking — men driver nu genom bombningarna i norr detta land till allt närmare samverkan med de kommunistiska stormakter Na; Demokratin har på många sätt komprometterats av vad som skett och sker i Vietnam. Kriget har en del av sin bakgrund i USA:s satsning på en regim som på 1950-talet steg för steg undertryckte opposition och kritikrätt i landet. Den ledande demokratin i världen kom att liera sig med en korrumperad regering som motsatte sig demokratiska val och djupgående sociala reformer. Att USA misslyckades med, eller inte strävade efter, att driva fram en politik som kunde vinna bred anslutning i Sydvietnam var i sig självt ett svårt nederlag. Det har fördjupats av att avskyn för Diemregimen och dess efterföljare utnyttjats och kanaliserats också av kommunistiska grupperingar, som inga planer har att upprätta ett demokratiskt Vietnam. Men de har getts chansen att just i folkstyrelsens namn slåss mot den regim som USA har stöttat. Tragedin har fullbordats av att tilltron till demokratierna i väst skadats svårt på många håll i världen, där man ser kriget som en imperialistisk reaktion mot en nationell och folklig resning. Att den bilden är falsk, att USA den allra första tiden hade vissa skäl att hysa förhoppningar om Diem, att Förenta staternas avsikter ofta varit rimliga och dess svårigheter ibland utomordentligt stora kan inte ändra slutsatsen att kriget i Vietnam är ett politiskt fiasko. Visst är det glädjande att denna politik nu ifrågasätts av allt fler i USA, att kriget minst av allt likriktat debatten där och att ett liberalt alternativ åter börjar skönjas i amerikansk politik. Men bakgrunden är att USA nu drabbats av en av sina svåraste inrikespolitiska kriser i detta århundrade. Förslumning och rasupplopp i de stora städerna, arbetslöshet och dålig undervisning för en mycket stor del av landets negrer, nedskuren u-landshjälp — kriget i Asien kostar så mycket tid, pengar och energi att kriget mot fattigdomen hemma blivit starkt lidande. Också i andra nationer har kriget i Vietnam haft trista inrikespolitiska effekter. Kritiken mot USA:s nuvarande politik är naturlig och nödvändig, engagemanget i en konflikt långt borta är glädjande. Men i många länder har mycket av debatten blivit brutal antiamerikanism, ofta i marxistiska termer. Motviljan mot Lyndon Johnsons politik slår över både i idealisering av den hårda diktaturen i Nordvietnam och i fördömanden av USA:s allmänna syften och totala utrikespolitik. Delar av den debatten, inte minst i Sverige, påminner i förenklingar och hatord om den mest extrema krigspropagandan i USA. »Kampen mot världskommunismen» där blir »front mot imperialismen» här. Tron på konspirationen i Moskva finner sin motpol i föreställningen att USA i Vietnam drivs av ekonomiska intressen. Tanken att regimen i Saigon står för »frihet och obe roende» motsvaras av tesen att FNL är identiskt med »folket och friheten». Så förvandlas i krigsoch antikrigsstämningars skugga kritik till slagord och debatt till demagogi. Herr talman! Det är svårt att tro att någon konflikt under efterkrigstiden haft fler eländen i släptåg än kriget i Vietnam.

Herr talman! Det är väl ofta herr Ahlmark och jag är på mycket olika våglängd, även om vi kanske inte i denna kammare har haft anledning att utbyta tankar i någon konkret fråga där vi har stött samman. Därför är det en rätt egendomlig upplevelse att sitta och nicka bifall till och känna tillfredsställelse över en redogörelse för hans egen syn på förhållandena i Vietnam.

Herr Ahlmark var inne på detta i slutet av sitt anförande och ville kanske dra litet för långt gående slutsatser. Han har inte sagt att dessa förenklade bilder av den ideologiska bakgrunden hör hemma i den svenska politiska debatten. Vi är alla klara över att det här förekommer övertoner. Men jag tror att det finns sådana motsättningar i analysen. Det är ändå värt att notera att hans framställning av det aktuella skeendet i Vietnam inte på något sätt skiljer sig från vad herr Palme har anfört i olika sammanhang, för vilket herr Palme fått uppbära så mycket kritik i dag. Jag säger inte detta för att dra i gång en debatt med herr Ahlmark. Hans Organisation är representerad i den svenska vietnamkommittén, och i denna kommitté representeras också organisationer som jag tillhör. Vi utför där ett gemensamt arbete för att väcka en så bred opinion som möjligt i dessa frågor. Men tillåt mig att så att säga förbi herr Ahlmark rikta en liten kritik mot hans parti för att man där inte har samma entydiga syn som herr Ahlmark på dessa frågor. Jag föreställer mig, att herr Ahlmark innefattas i de grupper inom hans parti som av partiledaren har beskyllts för att sakna sans och måtta. Om man jämför herr Ahlmarks inlägg med detta vägande av olika åsikter om situationen i Vietnam och bakgrunden till dessa med herr Hernelius?” hänvisande till den dåliga press, som Sverige har fått för det agerande som vi har åtagit oss, så finner man en himmelsvid skillnad. Jag kan inte minnas att man någon gång i Time Magazine har haft någonting till övers för nyanserade och enligt vårt sätt att se sunda och av den officiella amerikanska politiken oberoende åsikter om skeendet i Vietnam. Varför skulle särskilt Sverige skonas, när Sverige engagerar sig här? Man har tvärtom alltid använt mycket försåtliga, nedsättande och ironiserande termer när man har talat om dem som försökt kritiskt diskutera vietnamfrågan inom Amerika. Så här på kvällen kommer fotfolket upp — i skymundan, i bakvattnet efter de stora diskussionerna mellan partiledarna. Men vi har då i stället haft tillfälle att studera en del av övertonerna och nyanserna i de inlägg som har gjorts, och jag vill uppehålla mig litet grand vid dessa. Den stora drabbningen har i denna kammare stått mellan herr Holmberg och statsministern, och den har knappast rört sig om något annat än det aktuella skeendet på Sergels torg.

Här börjar man med att — vilket även herr Hernelius kom tillbaka till — ge hänvisningar till de bedömningar som sker i utlandet, om man gick då lättast till de besläktade partierna i Norden och deras sätt att bedöma frågorna. Jag har svårt att se att man där har anledning att kritisera Sverige, och det har t.o.m. talats om att Sverige skulle försvåra det nordiska samarbetet genom att göra avkall på sin neutralitetspolitik. Det är en rätt egendomlig inställning från företrädare för länder, som inte på något sätt gör anspråk på att bedriva neutralitetspolitik. Jag skulle vilja återställa balansen något genom att tala om att det finns helt andra internationella reaktioner, men de kanske inte passar riktigt så bra in i mönstret. Här har i dag ofta talats om Schweiz.

I början av herr Holmbergs anförande sades det, att vi inte har någon tradition när det gäller bedömningen av utrikespolitiska skeenden. Det är ett rätt intrikat påstående och kan, som jag sade, ge vid handen att man avser att betrakta dess inhopp som ett uttryck för ett plötsligt, amatörmässigt intresse för utrikespolitik. Det faktiska förhållandet är väl att vi har en internationellt erkänd apparat för analyser och bedömningar av de ut rikespolitiska skeendena, som det är tråkigt att höra ifrågasättas på detta sätt. I de små marginalnotiserna talades det vidare om att herr Palme har använt en särskild form och sagt alt svensk utrikespolitik får inte omformuleras på Sergels torg för att passa den publik man talar till. Jag vet inte om talaren särskilt tänkte på de 30 1edamöter i den socialdemokratiska riksdagsgruppen, som var där, eller om han talade om representanter för de flesta stora ideologiska folkrörelserna utanför de politiska partierna. Det har sagts att regeringen tar hänsyn till rabiata vänsterriktningar inom och utom partiet. Jag återkommer till att det är rätt många som i så fall faller under den domen. Man behöver inte bara hänvisa till FPU och CUF som skulle representera vad som fordom kallades »svansen som styrde» socialdemokratin, utan till många andra organisationer av helt annan karaktär.

Detta är beklagligt, och det är också beklagligt att debatten snedvridits till att handla om uteslutande vietnamfrågan. En del har försökt ta in andra frågor, och jag hade egentligen ett helt annat ärende när jag anmälde mig på talarlistan. Apropå politiseringen skall jag kanske passa på och tacka för den lilla reklam som herr Dahlén gav åt min motion från förra årets riksdag om vitboken om Vietnam. Jag vet inte om den nu blivit ett särskilt folkpartiintresse, när han interpellerar utrikesministern om den. Får jag, herr talman, lämna denna fråga och till slut nämna ett par ord som har direkt anknytning till regeringens deklaration i dag. Jag kan fatta mig mycket kort eftersom vi får en debatt i frågan längre fram under vårriksdagen.

Jag ber att få tacka för ordet!

Herr talman! Jag skall säga bara några ord till herr Hansson efter hans som vanligt mycket sympatiska inlägg. Han uttalar att han inte förstår varför man i nordiska stater, som inte är neutrala, funnit det som inträffade på Sergels torg utgöra ett tecken på att Sverige inte längre upprätthåller sin strikta neutralitet. Det är en sak. Vad jag sade var, att reaktionen finns där. Den kan beläggas genom citat från en rad tidningar och uttalanden. Om man sedan förstår den reaktionen eller inte, det är en annan sak. Jag vill bara konstatera att reaktionen har uppstått. Sedan vill jag också säga att jag inte kan finna någon himmelsvid skillnad mellan herr Ahlmarks och mitt inlägg eftersom vi talar om skilda saker. Jag skulle även vilja säga, att Time Magazine har som så många andra amerikanska publikationer fört en mycket öppen debatt i vietnamfrågan under lång tid — icke lika öppen kanske och icke lika kritisk som New York Times, men en mycket öppen debatt. Det går därför inte att avfärda den kritik mot Sverige som finns i dess spalter med att den tidningen intar en ensidig hållning i vietnamfrågan över huvud taget.

Herr talman! Jag sökte i mitt anförande om Vietnam sammanfatta några av Ang. Sveriges utrikesoch handelspolitik de mänskliga, moraliska, maktpolitiska och militära eländen som är en följd av kriget i Vietnam. Jag underlät medvetet att delta i den trista och delvis starkt osakliga debatt, där Vietnam förvandlats till ett tillhygge i den inrikespolitiska konflikten. Jag är alldeles för intresserad av Vietnam som sakproblem, av Vietnam som ett utrikespolitiskt nederlag, av Vietnam som en mänsklig katastrof för att vilja gå in i den debatt som här i dag har förts av herr Holmberg och herr Erlander. Herr Torsten Hansson instämmer nu i sak med vad jag har sagt. Han ger mig till och med beröm för det som var innehållet i mitt anförande. Men han kan inte låta bli att försöka finna mer avlägsna möjligheter till skillnader oss emellan. Han tror, utan att kunna visa det, att det kan finnas någon ideologisk klyfta oss emellan i historieskrivningen. Det är möjligt, men herr Torsten Hansson har alltså inte kunnat visa det. Han säger att det som jag anförde var detsamma som herr Palme sade i sitt anförande. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg att herr Palme står för sitt tal och att jag står för mitt. Där finns viktiga skillnader och viktiga likheter. Herr talman! Om vi är överens — vilket herr Hansson ansåg vara fallet oss emellan i dag — bör vi inte anstränga oss att finna stridsfrågor. Det problem det här gäller är alltför viktigt för att man på ett konstlat sätt skall blåsa upp meningsskiljaktigheter som kanske inte existerar.

Herr talman! Jag skulle vilja ta tillfället i akt och instämma i vad herr Hansson säger, då han anför att denna debatt skulle ha kunnat röra sig på ett större fält och att debatten skulle ha kunnat ge ett bättre besked i de utrikespolitiska frågorna. Jag är fullständigt på det klara med att debatten på många områden inte har givit besked. Vi har ännu inte fått någon Ang. Sveriges utrikesoch handelspolitik förklaring varför regeringen har gjort ett ensidigt ståndpunktstagande exempelvis då det gäller Vietnam. Vi har inte fått klart för oss, varför regeringen har accepterat ett politiskt program från FNL, som i många stycken är klart stridande mot demokratin, Vi har inte kunnat diskutera, varför en regeringsrepresentant accepterar tanken på goda respektive dåliga diktaturer — för att nämna ett exempel. Vi har över huvud taget inte fått klart för oss vad regeringen ämnar göra för att förbättra de nu besvärliga relationerna mellan Sverige och Amerika. Det är alltså många, många frågetecken kvar. Detta är beklagligt, men orsaken till detta är självfallet att regeringen med statsminister Erlander i spetsen behagat rymma fältet.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

När det gäller den nordiska pressen och vad som där sagts i neutralitetsfrågan har man tagit reaktionerna i denna press till intäkt för att den svenska regeringen har handlat fel. Jag tror inte att våra nordiska grannländer med andra politiska bindningar än våra kan komma med en lösning för hur vi skall närma oss de politiska problemen. Jag har, herr Ablmark, sagt att han och jag var överens om vår framställning här, men att vi nog skulle finna ganska olika utgångspunkter, om vi satte oss ned och analyserade våra värderingar. Herr Ahlmark säger att vi inte skall anstränga oss att finna stridsfrågor. Det är möjligt att vi inte ens en gång behövde anstränga oss. Men det är oändligt mycket viktigare att vi anstränger oss att finna de gemensamma nämnarna i denna fråga.

Herr talman! Jag hade tänkt begränsa mitt framträdande i dagens debatt till det handelspolitiska avsnittet i regeringsdeklarationen, men av rena samvetsskäl kan jag inte följa denna tanke. Jag är nämligen lika skakad som någon annan Över de fruktansvärda krigshändelser i Vietnam som utspelar sig inför våra ögon. Vi upplever det hela som ett stort moraliskt dilemma. Jag har full förståelse för de synpunkter, som herr Ahlmark utvecklade, men kan samtidigt inte underlåta att ge uttryck åt min oro och mitt allvarliga bekymmer — det är det som är mitt ärende — över regeringens agerande med Sverige som världens samvete. Vidare är det regeringens ensidiga partitagande mot det ena landet efter det andra, inte minst mot USA, och konsekvenserna härav för vår neutralitetspolitik och för hela vårt land som jag bekymrar mig för. Dagens regeringsdeklaration med dess ensidiga, onyanserade bedömningar har ökat mina bekymmer och min oro. Redan i den handelspolitiska debatten i höstas uttryckte jag mina betänkligheter inför vad tendenserna i denna riktning skulle föra till. De senaste månadernas händelser vittnar om hur befogad min då uttalade maning till moderation, lugn och sans var. Vårt lands neutralitetspolitik, med den tolkning av neutralitetsfilosofin som vi i dag har fått till livs, kommer att alltmer spåra ur från passivitet till aggresivitet. Vi är redan där, när vi riktar vår onyanserade politik mot alla dem som inte håller måttet för våra demokratiska värderingar — utan tanke på de olika förhållanden, traditioner och miljöer, i vilka skilda folk lever. Vi får inte heller glömma bort allt vad Förenta staterna i det förgångna har gjort för världens frihet och demokrati, och att vi är landet stort tack skyldigt härför. Även denna gång tror sig en överväldigande opinion i USA kämpa för frihetens och demokratins sak i Vietnam. Man kände sig kallad till detta och har fortsatt. Därför uppfattar man lätt kritiken utifrån som otacksamhet och amerikahat. Vi måste förstå detta. Hur Förenta staterna skall komma ur den svåra situation landet är inne i måste bli det stora amerikanska folkets egen sak att klara upp utifrån sin uppfattning om vad situationen kräver och vad som är möjligt. Det låter sig sägas att Sverige, som det står i regeringsdeklarationen, icke bör av opportunistiska eller kortsiktiga kommersiella skäl undvika att ta ställning mot vissa staters politik i frågor, där grundläggande och demokratiska intressen träds för nära. Men, herr talman, ursäkta att jag säger det: Kan våra makthavande inte vara litet mindre i truten — för att tala ren svenska — när det gäller utländska staters inre förhållanden och yttre politik? Jag tror det skulle vara klädsamt för regeringen, för varje enskild regeringsledamot och inte minst för statsministern att iaktta sådan återhållsamhet. Det skulle snarast öka förtroendet och respekten för den svenska neutralitetspolitiken om man talade med något mindre bok stäver och med något mindre moraliska övertoner. I motsats till många andra menar jag också att vi måste ta åtminstone några hänsyn, dvs. hänsyn till det egna landets kommersiella intressen på längre och kortare sikt. Framför allt borde regeringen låta sig angeläget vara att undvika sådant som kan innebära att vår export mer eller mindre offras på känslans och moralvärderingarnas altare eller att i tillfällig affekt äventyra de ansträngningar som under åren har gjorts för att bygga upp en avsättning för svenska produkter på viktiga marknader. Jag tänker härvid främst på Amerika som är ett land känsligt för främmande inblandning. Vi får inte bortse från att förhastade åtgärder och oförsiktigt handlande kan föranleda en mer eller mindre medveten bojkott av svenska produkter inom vissa amerikanska kretsar. Det finns åtskilliga svenska företag som redan fått påminnelser av denna innebörd från sin amerikanska kundkrets. Det skadar oss själva och bidrager till försämrad sysselsättning här hemma. Det var visst Bismarck som en gång yttrade att det blir till sist regeringarna som får betala priset för de fönsterrutor som tidningarna slår sönder. Jag skulle vilja travestera detta så, att det blir det svenska folket som bildligt talat får betala priset för de fönsterrutor som regeringen med herr Palme et consortes slår in. Herr talman! Jag är ingen vän av hårda ord — det vet nog alla som känner mig — men jag kan inte underlåta att säga detta inför den eskalering av vårt lands agerande som skett och håller på att ske. Herr talman! Jag skall härefter gå över till mitt huvudämne, d.v.s. det handelspolitiska avsnittet i regeringsdeklarationen.

Riksdagen får över huvud taget ingen vägledning i fråga om vad regeringen tänker göra. Jag skall till en början knyta några funderingar till historieskrivningen, Jag börjar med att något beröra själva ansökningen. Det gjorde också herr Dahlén, som bemöttes av handelsminister Lange. Även andra talare har varit inne på detta spörsmål i debatten. Vad som därvid utspann sig föranleder mig att gå något djupare in på problemet.

I skrivelsen angavs inte om vi ville ha fullt medlemskap eller associering. Anslutningsformen lämnades med andra ord öppen. Samtidigt avgav ambassadör Lind ett muntligt meddelande, enligt vilket den svenska regeringen för sin del icke önskade utesluta någon av de i Romavtalet förutsedda formerna för anslutning till ett utvidgat EEC under förutsättning att de svenska förbehållen för neutralitetspolitiken godkändes. Man gav med andra ord muntligen på hand att man under denna förutsättning för neutralitetspolitiken kunde tänka sig fullt medlemskap fastän det inte direkt uttalades. Den diplomatiska finessen med detta dubbelagerande efter en skriftlig och en muntlig linje är det ingen som har mäktat att för mig nöjaktigt förklara. Redan från början fick man klart för sig att Brysselkommissionen menade att det strängt taget formellt inte fanns någon svensk ansökan i enlighet med någon av de båda former som finns angivna i Romavtalets olika artiklar. Sveriges hemställan betraktades ur formell synpunkt kanske inte som en nullitet men dock som ett mycket lösligt aktstycke. Överallt ute i världen undrade man om vår ansökan var allvarligt menad. Från högerns sida hävdade vi redan från början att ansökningen borde ha avsett fullt medlemskap enligt artikel 37 i Romavtalet under förbehåll för den svenska neutralitetspolitiken. Genom själva sättet att agera — det var dit jag ville komma — har Sverige redan formellt men även reellt kommit i en annan och sämre förhandlingsposition än Storbritannien, Danmark, Norge och Irland, som ingav sina ansökningar om fullt medlemskap i stadgeenlig ordning kort dessförinnan. Herr Lange kan knappast bestrida detta. Denna formella svaghet i den svenska förhandlingspositionen har sedermera avspeglat sig i den behandling som vårt land senare rönt i olika sammanhang. Det visade sig Beneluxstaternas memorandum, som endast tog sikte på de fyra ansökningsländerna — det står uttryckligen så — nämligen Storbritannien, Danmark, Norge och Irland, men Sverige står inte nämnt, Att Sverige sedan genom den belgiska regeringens agerande kom med på ett hörn är en annan historia. I kommunikén från de Gaulles och Kiesingers möte i Paris i mitten av februari, som angav vissa riktlinjer för temporära arrangemang, gick detsamma igen; det talades t.o.m. om prioritet för de fyra ansökningsländerna. Sverige är med andra ord mindre salongsfähig i detta sammanhang och tillhör en formellt mindre angelägen grupp. Nu medger jag gärna att genom den franska blockeringen av Storbritanniens inträde spelar den formella svagheten i den svenska positionen kanske mindre roll för dagen; den är i varje fall inte akut men den kan komma att aktualiseras i en framtid. För dagen är det kanske ingenting att göra åt det. När det så gäller det svenska handelspolitiska handlandet i fortsättningen går det givetvis inte att i fråga om EEC kasta yxan i sjön. Integrationen kommer att ta lång tid. Förhandlingsförfarandet, om det blir något, kommer också att ta lång tid, men jag tror inte att man skall överdriva pessimismen. Kanske är förutsättningarna för ett närmande större än man just nu föreställer sig. Alla de ansträngningar som de fem EEC-länderna gör för att skapa någon lämplig samarbetsform för EFTA-länderna utgör trots allt ett löftesrikt tecken. General de Gaulle har ju inte helt stängt dörren utan håller den på glänt. Samarbetsarrangemangen, som «det viftas med, ger kanske inte så mycket och är kanske inte så mycket att vinna på, men när den gamla tanken på ett yttre frihandelsområde anslutet till EEC börjar vädras på nytt, tycker jag nog att det finns anledning för EFTA-länderna att spetsa öronen och se till om de kan ta vara på de chanser som här kan erbjuda sig. Att de Gaulle kräver bilaterala förhandlingar behöver inte avskräcka. Bilaterala lösningar kan göras parallellt, och därmed blir de multilaterala, för att tala med Willy Brandt. Här kan finnas en uppslagsända, och man bör från svensk sida ta fasta på den eller i varje fall allvarligt undersöka vilka positiva möjligheter som finns att åstadkomma en förhandlingsöppning. Den borde kunna intressera inte bara de övriga nordiska staterna utan även England, vars nuvarande attityd »allt eller intet» är ett av de svåraste hindren för framgångsrika kontakter. Jag frågar: Vad göres för att mjuka upp den brittiska hållningen? Till EFTA:s utvecklingsmöjligheter har jag för min del ringa tilltro, detta med tanke på Englands bristande intresse. Vid integrationsdebatten i Strasbourg i januari nämnde över huvud taget inte någon av engelsmännen EFTA vid namn. EFTA har tydligen ur brittisk synvinkel gjort sin plikt, och EFTA avtalet är den formella grunden på vilken det nordiska samarbetet äger rum. Det bör vi självfallet slå vakt om. Men jag tror inte mycket på att EFTA kan ge så stor utdelning i framtiden. Desto större förtröstan hyser jag då till det nordiska samarbetet. Där kontrasterar emellertid det magra innehållet i regeringsdeklarationen med dess uttalanden i allmänna ordalag starkt mot det tal som den nye danske statsministern Baunsgaard höll här i Stockhokhn den 3 mars. Det gav, såvitt jag kan bedöma, uttryck för en verkligt statsmannamässig syn på de nordiska problemen som gladde en skåning, som har svårt att se gränserna mot Danmark och är en vän av nordisk integration. Talet innehöll verkligt positiva framtidsvyer. Det har sedermera materialiserats i en mängd konkreta förslag som finns upptagna i den av flera talare i debatten omnämnda promemoria som har överlämnats till den svenska regeringen. Handelsministern vill inte uppehålla sig så mycket vid denna promemoria. Men jag kan ändå inte underlåta att nämna litet om de stora saker som man från dansk sida där har tagit upp. Man vill från början ha ett handelspolitiskt samarbete, bl.a. syftande till upprättandet av en gemensam yttre tullnivå. Det är tydligen tanken på en nordisk tullunion som här tas upp. Man vill ha en gemensam industripolitik och en gemensam kapitalmarknad. Man vill ha en gemensam lantbruksoch fiskeripolitik, en gemensam prispolitik och likartade finansieringsformer för denna prispolitik. Man vill ha — observera det! — en gemensam penningpolitik, en valutaunion, harmoniering av skatter och avgifter samt en gemensam skattepolitik, likartade regler för avskrivningar och för bolagsbeskattning m.m. Man vill också ha en harmoniering i näringslagstiftningen. Jag har fäst mig vid detta, eftersom det nu aviseras att den svenska regeringen efter 30 års utredningar tänker lägga fram ett förslag om ändrad näringslagstiftning. Man frå gar sig: Kommer den att blockera möjligheterna till samarbete på det området?

En del av dessa punkter i önskelistan kanske blir svåra att komma Överens om, men det bör inte hindra att man försöker att göra det. Tyvärr är handelsministern inte här. Jag skulle vilja rikta denna fråga till honom: Hur ställer man sig från svensk sida till dessa programpunkter, ty vi kan ju inskränka oss till att se dem som sådana? För min del ställer jag mig starkt positiv till flertalet.

Herr talman! När jag antecknade mig på talarlistan var det i avsikt att tala något om det nordiska ekonomiska samarbetet, särskilt med hänsyn till de rekommendationer som antogs vid Nordiska rådets session i Oslo. Herr Jacobsson har nu berört flera av de ting som jag hade tänkt tala om, och jag kan konstatera att vi i stort sett har samma uppfattning.

Inte ett ord har jag sett i regeringsdeklarationen om den saken. Liksom andra talare har jag också svårt förstå statsministerns stoltserande över att utvecklingen skulle visat att den svenska regeringen bedömde läget bättre än oppositionen, när den svenska ansökningshandlingen skulle formuleras. Som situationen nu utvecklat sig framstår det stöd, som Danmark och Norge kan ge oss i EEC-sammanhang, såsom ganska värdefullt. Det är ju av vikt att Sverige inte förs åt sidan vid de överläggningar som skall äga rum med de andra skandinaviska staterna.

Denna antydan kan inte jag tolka på annat sätt än att den innebär att åtminstone kommissionen inte är alldeles okänslig för detta problem. När det vid Nordiska rådets session i Köpenhamn 1966 visade sig att man inte kunde nå enighet om den paketlösning rörande ett vidgat och fördjupat nordiskt ekonomiskt samarbete, som man hoppats på, väckte detta i den svenska delegationen en påtaglig förstämning — jag tror mig kunna våga använda det uttrycket. Med desto större glädje noterar man den omsvängning hos regeringarna, framför allt hos den danska regeringen, som kunde noteras i Oslo och som fördelaktigt skilde sig från inställningen 1966. Statsministern sade tidigare i dag att omsvängningen inte berodde på att Danmark fått en ny regering utan på att den danska regeringen år 1966 missbedömde möjligheterna att snabbt nå anslutning till EEC. Ja, jag skall inte tvista om varpå den nya inställningen i Danmark till ett nordiskt ekonomiskt samarbete beror.

Ack, om det verkligen vore så väl! Nu var det emellertid inte den svenske statsministern som gjorde det väsentliga utspelet i Oslo, utan den nye danske statsministern Baunsgaard. Som herr Jacobsson nyss nämnt, har Baunsgaard vid ett besök i Sverige utvecklat något av det som låg bakom hans utspel om intensifierade ansträngningar för ati nå ett fördjupat ekonomiskt samarbete i Norden. Herr Jacobsson räknade upp åtskilligt av det som Baunsgaard förde på tal och som därefter konkretiserats i ett arbetspapper för de ämbetsmän som skall handlägga problemet. Man kan väl säga att mycket av det som där redovisas och som herr Baunsgaard nämnde vid besöket här överensstämmer med vad man 1966 och tidigare hade tänkt sig att ett paket skulle innehålla; men åtskilligt sträcker sig också däröver. Och även om en del av punkterna kan kännetecknas som önskvärda målsättningar på längre sikt finns det enligt min mening många ting som man borde kunna gripa sig an med utan större dröjsmål. Ett av dessa ämnen som herr Jacobsson berörde gällde det handelspolitiska samarbetet vilket skulle leda till en gemensam yttre tullnivå. Detta är självfallet ingen lättlöst fråga men säkerligen värd en rejäl ansträngning. Den gamla tanken på en tullunion — kalla det gärna tullpreferenser; en del tycker att det låter bättre — var föremål för en väldig utredning en gång. Om jag inte minns fel utreddes frågan i tio år, och när den tiden var till ända hade den psykologiska förutsättningen att åstadkomma någonting försvunnit, och hela frågan hade mist sin aktualitet. Trots detta känner jag mig övertygad om att ett genomförande stegvis av en gemensam yttre tull mur är en naturlig del i ett fördjupat ekonomiskt samarbete i Norden. Att man därvid inte skall frångå den hittillsvarande lågtullpolitiska linjen är ganska klart. Statsminister Baunsgaard tog vid samma tillfälle också upp frågan om en harmoniering av skatter och avgifter. Det står väl ganska klart att de olika regeringarna hittills har varit föga intresserade av denna fråga. Och det kan jag förstå, eftersom skatterna inte är uppbyggda på samma sätt i de nordiska länderna. Dessutom används även skatteinstrumentet i samband med konjunkturpolitiska åtgärder.

Det sker inte, År 1966 hölls i Köpenhamn en nordisk skattekonferens i syfte att belysa och kanske stimulera skattesamarbetet mellan de nordiska länderna. Resultatet var inte särskilt uppmuntrande. Det visade sig bl.a. att försök att få till stånd en nordisk organisation för kontinuerlig information i skattefrågor länderna emellan hade misslyckats. »Förutsättningar saknas», hette det i rapporten. Denna närmast panikartade rädsla hos de nordiska ländernas regeringar att göra någonting på området är nästan skrattretande. Ändå är frågan högst seriös, vilket också framgår av den vikt som den tydligen tillmäts i den danska regeringens initiativ. Att en ändrad inställning skall komma till stånd är en förhoppning som man knyter till statsministermötet i Köpenhamn. Det finns också andra frågor som jag gärna skulle vilja beröra, t.ex. näringspolitiken inklusive jordbrukspolitiken, men jag skall inte göra det, och inte heller skall jag gå närmare in på de finansieringsspörsmål som särskilt statsminister Baunsgaard tog upp.

Vid Köpenhamnsförhandlingarna var man från svensk sida inne på en nordisk upplåning på den internationella lånemarknaden, Men jag anser inte att det bör vara nödvändigt att, som det har sagts i den danska sammanställningen i denna fråga, inrätta en särskild nordisk investeringsbank. En fråga som man gör sig i sammanhanget är hur ett förverkligande av önskemålen kan ställa sig för Finlands vidkommande. även om man i Finland i många fall inte torde ha några svårigheter att delta i gemensamma strävanden på området, kan det visa sig att något eller några spörsmål tangerar politiskt mer känsliga områden för vårt grannland. Låt mig uttrycka förhoppningen att det skall visa sig möjligt att i sådana fall ta hänsyn till de finska synpunkterna. även från norsk sida har det anförts en del reservationer. Givetvis gäller samma önskan beträffande de norska svårigheterna, ehuru jag måste notera att Norge befinner sig i en friare ställning än vad Finland på grund av sitt läge faktiskt gör.

Jag har noterat att man här i dag — kanske var det i andra kammaren jag hörde det — på regeringens sida har varit en smula reserverad i fråga om möjligheterna till några större framgångar.

Jag erinrar om hur det gick i fråga om en tullunion. Det får inte upprepas. Jag tror att vad det gäller är den politiska viljan och det politiska initiativet mer än expertutredningarna. Om regeringarna — och i vårt fall talar vi om den svenska regeringen — visar sig verkligt intresserade, är det möjligt att man kan komma framåt. Jag är medveten om att man ur svenska synpunkter kanske inte skall överskatta betydelsen av att man når vissa lösningar. Men att Norden kan stabiliseras som en ekonomisk enhet är väsentligt.

Herr talman! Som en man i ledet har jag vid några tillfällen berört utrikespolitiska ting. Senast var det i remissdebatten, då jag tillät mig mana till större svensk återhållsamhet inför händelserna på världsscenen, särskilt i Vietnam. Jag gav också uttryck åt den samhörighet med och sympati för amerikanerna som jag känner i deras nuvarande svåra belägenhet. Jag vet också att det i min valkrets finns många människor som känner som jag och vill att detta skall komma till offentlighet i riksdagen. Sedan remissdebatten har åtskilligt inträffat som gått stick i stäv mot mina där uttalade önskemål. På ytterst demonstrativt sätt har talesmän för vårt land gjort sådana uttalanden mot andra länder att vårt lands traditionellt goda förhållande till främmande makter ifrågasatts både i vårt eget land och utomlands. Sedan trontalet hölls för två månader sedan har våra förbindelser med Grekland i praktiken suspenderats, de med Amerika störts och störningar till andra tycks vara på väg. Man må ha vilken mening man vill om interna förhållanden och den politik som förs i Sovjetunionen och Amerika, Tjeckoslovakien och Grekland, Polen och Rhodesia. Men man skall vara bra säker på att vi i Sverige alltid får sitta på åskådarläktaren, vid rinken eller i vardagsrummet vid TV:n för att uppträda så övermaga som det officiella Sveriges representanter nu gör. Ingen vet vad framtiden bär i sitt sköte, allra minst jag, men ju allvarligare man ser på händelseutvecklingen utomlands, desto mera återhållsamhet borde man visa i formuleringen av sina uttalanden. Det förefaller mig som om jag skulle vara mera pessimistisk i detta hänseende än de flesta andra människor i vårt land. Jag ser verkligen allvarligt på det internationella läget.

För den linje som skulle vara riktmärket för vår utrikespolitik kan detta bli förödande. Det är därför angeläget att en försiktig attityd i högre srad får prägla svensk utrikespolitik nu och för den närmaste framtiden. Låt mig, herr talman, upprepa mina tankar i vietnamfrågan. Av uppenbara skäl är fred för det olyckliga vietnamesiska folket mer än önskvärd. Jag önskar det lika hett som varje annan. Men det får vara en fred i frihet, Otaliga gånger har den amerikanske presidenten upprepat sitt bud att amerikanerna är villiga att förhandla om detta mål. Men det är Nordvietnam som säger nej. Den fred som därifrån erbjuds och som så många människor godtroget ropar på är den fred som följer med kapitulation, och detta bekräftas ju i regeringsdeklarationen. Fred med frihet el ler fred med kapitulation är de verkliga alternativen. Visst har länderna bakom järnridån fred. Bakom bamburidån är det också fred. Det är den freden som bjuds av Nordvietnam, Jag vill inte sväva på målet. Jag önskar, hoppas och tror att amerikanerna skall lyckas uppnå det mål de föresatt sig i Nordvietnam, i hela Sydostasien, en fred i frihet utan förflyttning söder ut av bamburidån. Hur de skall nå sitt mål är främst deras sak. De har ansvaret. Det är de som gör uppoffringarna och står för kostnaderna. De skulle inte påtagit sig dessa om de inte bedömt att det är så mycket som står på spel. Vi i Sverige bör då inte lägga sten på bördan. Jag vill uttala min helhjärtade sympati för hela det amerikanska folket. Regeringsdeklarationen, herr talman, är i mina ögon en trist läsning, vittnande om ensidighet, partiskhet och grov ckunnighet om världen av i dag. Den symboliseras av att ordet muren inte ens förekommer i deklarationen. Jag skall också i dag säga några ord om guldkrisen. Den har berörts av bara en talare förut, men jag kan kanske tilllåta mig att säga ett par ord. Man kan ha vilken mening man vill om guldet som metall eller s.k. fetisch, för att tala med herr Wickman. Att frågan om dess monetära roll och pris i alla fall kan skaka en hel värld häftigare än vietnamkriget kan endast den sluta ögonen för som i likhet med de bägge cheferna för Sveriges finansdepartement inte vill se och därför är blinda. Jag skall emellertid inte i dag gå in på guldkrisens tekniska och ekonomiska sida eftersom jag får tillfälle att återkomma härtill vid behandlingen av sedelutgivningspropositionen, Jag skall i stället beröra guldkrisens politiska sida med ett par ord. Det går nämligen inte att skilja guldfrågan från världspolitiken i dagens oroliga läge. Guldet är dessutom mer än en bricka, det är en faktor i detta spel. I detta sammanhang är det enligt min mening alltigenom olämpligt att rikta kritik mot Frankrike och dess president och söka göra dem ansvariga för guldkrisen, Den efterfrågan på guld som med tiden blivit allt starkare har helt naturliga förklaringsgrunder. Så länge efterfrågan möts av en tillförsel som flyter jämnt, finns ingen anledning för guldpriset att gå upp. Det gjorde det inte heller. Men så kom vietcongoffensiven i Vietnam. När den därefter utmålades som ett militärt bakslag för amerikanerna och tvivel började uppstå på amerikanernas förmåga och vilja att reda upp situationen i Vietnam och kvarstanna i Sydöstasien, framkallade detta en våldsamt stegrad efterfrågan på guld. När miljoner människor fruktar att inte endast deras egendom utan kanske också deras liv skall kastas för vargarna, söker de självfallet ett medel som kan skydda dem. De tror med rätt eller orätt att guld kan hjälpa dem när de måste fly. Deras oro är på intet sätt stillad av den interna amerikanska och den internationella diskussionen om en omprövning av den amerikanska politiken, innebärande kapitulation och enligt vietcongprogrammet bestraffning. Dagens regeringsdeklaration visar på sitt sätt hur berättigad deras oro är. Därför får vi räkna med fortsatt stark efterfrågan på guld från dessa människors sida. Vad som i inledningen till krisläget gjordes från guldpoolens sida var att söka tillhandahålla guld, men när efterfrågan höll i sig bromsades tillförseln, och guldpriset gick självklart i höjden. Detta var det för alla synliga uttrycket för misstroende — inte så mycket mot dollarn, ehuru även mot denna, utan mot tendenserna, d.v.s. de befarade och fruktade tendenserna inom den amerikanska utrikespolitiken. Hittills inte de verkliga, dess bättre. Guldkrisen, herr talman, är icke en spekulation — den är ett nödrop! Åtgärderna mot den starka efterfrågan på guld blev till slut att guldpoolens medlemmar stoppade sina försäljningar och accepterade en fri marknad. Många observatörer menar att detta är ett provisorium. Jag går inte in mer på den frågan i dag. Men vad som gjordes var på penningområdet bara en parallell till vad den brittiska regeringen gjorde, när den vägrade honorera sina egna pass för de indier som flydde för afrikanismens förföljelse i Kenya. Man stängde dörren för människor i nöd. President de Gaulle såg måhända klarare i denna fråga än de flesta när han i går tog till orda. Det blir för mig anledning att återkomma, herr talman.

Herr talman! Med hänsyn till omfattningen av det ärende, som avses i Kungl. Maj:ts proposition nr 110, angående vissa anslagsfrågor m.m. rörande det militära försvaret och civilförsvaret, hemställer jag, att kammaren måtte medgiva, att tiden för avgivande av motioner i anledning av nämnda kungl. proposition utsträckes till det sammanträde, som infaller näst efter 15 dagar från den dag propositionen kom kammaren till handa.